Herr talman! Jag har givetvis inte haft anledning att överväga förhållandena i det här enskilda ärendet. Ärendet har handlagts av justitiekanslern och de allmänna domstolarna. Det är hos dem den här typen av frågor prövas.
Herr talman! Jag är medveten om det. Men som högsta vårdare av rättsväsendet i Sverige borde statsrådet också intressera sig för de människor som har kommit i kläm under både den gamla och den nya lagstiftningen. Regeringen har faktiskt möjligheter att gottgöra Halvar Alvgard antingen direkt eller via en proposition till riksdagen. Jag beklagar att statsrådet inte kan tänka sig att gottgöra en person som har blivit så orättvist behandlad av myndigheterna.

Herr talman! Iris Mårtensson har, mot bakgrund av att regeringen föreslagit att den summariska processen skall föras över från tingsrätterna till kronofogdemyndigheterna, frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika nedläggning av de mindre tingsrätterna. Först vill jag säga att regeringen inte står i begrepp att vidta några åtgärder i det syfte som Iris Mårtensson tar upp, helt enkelt därför att inga domstolsnedläggningar är aktuella. Den föreslagna reformen av den summariska processen kommer inte att leda till några tingsrättsindragningar. Det är en utgångspunkt att vi även fortsättningsvis skall ha en stark lokal förankring inom vårt domstolsväsende. Framför allt gäller det naturligtvis tingsrätterna. Jag vill också framhålla att domstolsutredningens direktiv är ett uttryck för just detta synsätt. Enligt sina direktiv skall utredningen eftersträva sådana organisatoriska lösningar som bevarar goda förutsättningar för en lokal förankring av rättsskipningen och ett vitalt lekmannainflytande. Det har länge funnits ett stort behov av att reformera förfarandet med betalningsföreläggande och lagsökning, dvs. den summariska processen. I propositionen om den nya summariska processen föreslås ett system som blir enklare och mera effektivt än det vi har nu, både för parterna och för myndigheterna. Den summariska processen är främst avsedd för mål där det inte råder någon egentlig tvist mellan parterna. Det är viktigt från flera synpunkter att man i sådana mål snabbt, enkelt och billigt kan komma fram till verkställighet av kravet. Därför är det naturligtvis värdefullt att parterna i nor malfallet bara behöver ha att göra med en enda myndighet, nämligen kronofogdemyndigheten. Om svaranden vill göra invändningar mot kravet kan han helt enkelt bestrida kravet, och sedan får tvisten avgöras vid domstol. Att föra bort den summariska processen från domstolarna ligger i linje med det pågående arbetet att renodla domstolarnas uppgifter. Det är också ett bra exempel på effektivisering av den offentliga sektorn. I ren besparing kommer reformen att ge minst 10 milj.kr. om året. Den personal vid domstolarna som i dag arbetar med den summariska processen kommer att få nya arbetsuppgifter, i allmänhet inom den egna domstolen. I de mindre domstolarna är det för övrigt ofta så att många av dem som sysslar med den summariska processen inte gör det på heltid utan också har andra uppgifter i domstolen. Man kan också räkna med att kronofogdemyndigheterna gärna vill rekrytera många av de kunniga domstolsanställda som har erfarenhet av dessa ärenden. Avslutningsvis vill jag upprepa: Den föreslagna reformen kommer inte att leda till några tingsrättsindragningar.
Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern på svaret på min fråga. Jag har ställt frågan med anledning av den oro som har uppstått vid särskilt de mindre tingsrätterna. Man befarar att det blir betydande personalminskningar om den summariska processen överförs från tingsrätterna till kronofogdemyndigheten. Det kan i förlängningen utmynna i nedläggningar av de små tingsrätterna ute på landsbygden. Ett annat argument är att man tappar den lokala förankringen vid en nedläggning. Ytterligare ett argument som används är att man, om man tar en bit i taget, underminerar de små tingsrätterna så att de så småningom inte har samma status som i dag. Därmed hotas de av nedläggning och sammanförs kanske med de större enheterna. Jag är glad över att jag ställde denna fråga med tanke på det svar som jag har fått. Justitieministern understryker att den föreslagna reformen inte skall leda till några indragningar av tingsrätter. En utgångspunkt är att vi skall ha en lokal förankring inom vårt domstolsväsende, säger justitieministern, och framför allt skall det gälla tingsrätterna. Jag förstår inte varför detta inte har kommit fram tidigare. De synpunkter som justitieministern nu framför har jag inte vid något tillfälle kunnat ta del av i massmedia. Det gläder mig också att i svaret kunna läsa om de nya arbetsuppgifter som personalen vid domstolarna kan få. Jag känner inte till hur det fungerar på tingsrätterna och undrar därför vilka arbetsuppgifter det kan röra sig om. Jag vill slutligen ställa en fråga som jag själv har fått: Varför kunde inte domstolsutredningen handlägga också detta ärende?
Herr talman! Frågan om den summariska processen är gammal. Den började diskuteras redan på 1960-talet och är väl utredd. Därför fanns det ingen anledning att överlåta även den frågan på domstolsutredningen. Vi har ett underlag som visar att den förändring som vi föreslagit innebär att det blir en klar förbättring för både parterna och samhället i dess helhet. Servicegraden till allmänheten höjs på många olika sätt. Vidare betyder det att de tingsrätter som i dag har svårt att bedriva sin verksamhet på ett acceptabelt sätt och har väntetider på mer än ett halvår i handläggningen av ärenden får sina problem lösta. Dessutom blir det ett mycket enklare och snabbare förfaringssätt för de parter som är inblandade i den här typen av ärenden genom att de bara behöver vända sig till en enda myndighet. Mot denna bakgrund är det oförsvarbart att tänka sig att även denna välutredda och angelägna fråga skulle överlämnas till domstolsutredningen. Men domstolsutredningen har alltså vidare uppgifter. Jag vill understryka att domstolsutredningen även har till uppgift att utreda vilka nya uppgifter som kan läggas på tingsrätterna. Jag vill inte här närmare gå in på vilken form av uppgifter det kan vara.

Fru talman! Jag tackar för dessa kompletterande uppgifter. Jag har ytterligare en fråga till justitieministern. Nu skall denna uppgift läggas på kronofogdemyndigheten, som i många fall kan finnas tiotals mil bort. Ute i länen finns det ju kronokontor. Varför kan allmänheten inte få lämna sina ansökningar till dessa och få den service som man behöver?
Herr talman! Det är länsmyndigheten som har till uppgift att bestämma på vilken ort och på vilket sätt dessa uppgifter skall fullgöras. Vi har vid dessa överväganden förutsatt att denna uppgift delegeras så långt ner som det över huvud taget är möjligt. På de orter där det finns kronofogdekontor kan det vara naturligt att använda dessa kontor, eftersom det är närmare dit än till en centralort för de parter som finns på orten. Jag skulle tro att en avgörande fråga för kronofogdemyndigheten kommer att vara i vilken utsträckning man har datastöd utvecklat så att det är möjligt att bedriva denna verksamhet på ett fullgott sätt även på lokalkontoren. Jag har uppfattningen, vilken har bibringats mig efter kontakter med kronofogdemyndigheten, att kronofogdemyndigheten ser mycket positivt på att lägga ut detta arbete på lokalkontoren.
Herr talman! Jag skulle vilja lämna en upplysning i detta sammanhang. Jag vet att nämndemannaföreningen i Ljusdal har föreslagit att domstolsutredningen särskilt skulle studera Ljusdals tingsrätt för att få se att de små tingsrätterna fungerar bra och är viktiga för landsbygden. Det vore därför mycket trevligt för Ljusdal om justitieministern har möjlighet att göra ett besök där vid tillfälle. På ort och ställe kan ju många problem lösas.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig om en asylsökande måste ha intyg från sitt lands regering om att han är förföljd för att få asyl i Sverige. I sin fråga redovisar Berith Eriksson att regeringen i år har behandlat 246 asylärenden som avsett kurder från Turkiet samt att sökanden i 5 fall har fått — som Berith Eriksson uttrycker det — rätt och i 21 fall delvis rätt. Enligt Berith Eriksson meddelades i 2 fall flyktingstatus. Dessa förhållanden inger enligt Berith Eriksson betänkligheter mot det regelsystem som tillämpas av invandrarverket och som bekräftas av regeringsbesluten. Den tillspetsade frågan, om vi kräver intyg från ett lands regering om förföljelse, tror jag inte är allvarligt menad. Vad Berith Eriksson undrar över är nog det förhållandet att många — för att inte säga flertalet — asylsökande som överklagat invandrarverkets beslut även av regeringen bedöms sakna skäl att få stanna här. Detta gäller inte enbart asylsökande kurder från Turkiet. Regeringen prövar endast de beslut som överklagats och således inte de ärenden där asylsökanden fått asyl. Invahdrarverket gör en mycket noggrann prövning. Det vore anmärkningsvärt om regeringen vid sin prövning i ett stort antal fall gjorde en annan bedömning. Varje asylsökandes skäl prövas mycket noggrant, och det görs en bedömning av asylsökandens egna uppgifter ställda mot den gedigna kunskap om förhållandena i hemlandet som finns både hos invandrarverket och i arbetsmarknadsdepartementet. Den som verkligen är flykting vägras inte asyl i Sverige.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Min fråga var provokativ, men det beror på den vanmakt jag känner efter att ha satt mig in i alla dessa asylärenden och den situation som råder för kurder i Turkiet i dag. Sedan jag har gått igenom en mängd asylansökningar från kurder och även avslagsmotiveringar från invandrarverket och regeringen ställer jag frågan: Vad krävs enligt konventionen för att asylsökande skall ges detta tillstånd? Många av dessa asylsökande är, såvitt jag förstår, konventionsflyktingar. Och om de inte är det vill jag ha tydliga besked här och nu av invandrarministern om hur bedömningar av asylansökningar görs i förhållande till konventionen. Hur tolkar invandrarministern konventionstexten? Från Amnestys kontor i England fick jag under enbart april och maj månader fram till i dag vädjan om ”urgent action” för 67 fängslade personer; 90 Zo av dem är kurder, och av dessa är många barn. En reporter som varit i Turkiet i förra veckan skall i morgon göra en redovisning för oss i kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter. Denna reporter har bl.a. intervjuat barn som varit fängslade. Vilken uppfattning har invandrarministern om situationen för kurderna i Turkiet? Kan invandrarministern, med sin gedigna kunskap, svara mig vad som händer en kurd som försökt att bilda en förening för att tillvarata kurdernas kultur eller som är medlem i en sådan förening? Och då gäller det inte PKK.
Herr talman! Jag erinrar mig att jag vid åtskilliga tillfällen vid frågestunder och i interpellationsdebatter även med Berith Eriksson har diskuterat frågor kring kurdernas situation i Turkiet och sådana frågor som handlar om skälen för kurder att få asyl i Sverige. Därför uppehöll jag mig i svaret den här gången vid den variant av frågan som Berith Eriksson nu hade, nämligen att så många överklagade asylärenden avslås. Jag kan egentligen bara upprepa, att om invandrarverket har bedömt dessa ärenden och avslagit dem och om de därefter har överklagats till regeringen, vore det faktiskt anmärkningsvärt om regeringen skulle ha en annan uppfattning än invandrarverket i ett stort antal ärenden. Om så skedde skulle invandrarverket i fortsättningen följa regeringens bedömningar, eftersom regeringens beslut i så fall är prejudicerande och skall följas av invandrarverket.
Herr talman! Jag förutsätter att bedömningen görs i relation till de lagar som finns i de länder som dessa människor har flytt från och till de skäl för asyl som flyktingarna anger. Enligt de gamla turkiska lagarna är det förbjudet att göra ett offentligt meddelande på det förbjudna språket. Ordet kurdiska får inte ens nämnas. Det gäller om detta görs muntligt, skriftligt eller genom ljudeller filminspelning. Detta är lag 29:32. Jag skulle kunna räkna upp många lagar, men det finns inte tid för detta nu. Men de skäl till asyl som flyktingarna anger är att de har varit medlemmar i en förening, att de har delat ut flygblad, att de har varit med och bildat föreningar och att de har gett logi eller praktisk hjälp till förföljda personer som arbetar med dessa frågor. I alla dessa ärenden svarar invandrarverket att man inte kan sätta tilltro till de asylsökandes berättelser och att dessa berättelser är väsentligt överdrivna. Men har invandrarverket då verkligen satt deras berättelser i relation till Turkiets lagar?

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att de hot som möter judar i Sovjetunionen beaktas vid behandlingen av asylansökningar av judiska flyktingar därifrån. I sin fråga antar Håkan Holmberg att judiska asylsökande från Sovjetunionen på grund av den liberaliseringsprocess som pågår där knappast kan göra anspråk på flyktingstatus i Sverige enligt gällande praxis. Han menar också att de som judar utsätts för ett växande hot från antisemitiska riktningar som vuxit fram under senare tid och att de som individer måste ha rätt att söka asyl var de vill och behandlas på samma sätt som andra asylsökande. Som Håkan Holmberg vet görs vid prövning av asylansökningar en individuell bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Re geringen beaktar självfallet samtliga omständigheter i ett asylärende, däribland de hotbilder som kan förekomma. För närvarande ges asyl till konventionsflyktingar och till asylsökande som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov. Detta gäller oavsett vilket hemland den asylsökande lämnat och gäller således även för en judisk asylsökande från Sovjetunionen. Det bör här betonas att regeringen vaksamt följer den utveckling som sker i Sovjetunionen.
Herr talman! Jag får tacka invandrarministern för svaret på en fråga som givetvis har en bakgrund. Det finns en oro i judiska kretsar i Sverige och bland judiska flyktingar från Sovjetunionen som innebär just det som jag har försökt beskriva i min fråga: de har en känsla av att det på grund av de positiva förändringar som har skett finns en påtaglig risk att man inte beaktar det som också har kommit fram vid sidan av allt det positiva i Sovjetunionen, nämligen antisemitismen. Jag har — utan att gå in på enskilda fall — hört talas om fall av omedelbar avvisning av judar med den här typen av motivering och om fall av avslag efter mycket långa väntetider. Det är bekymmersamt. Jag hoppas att jag får tolka invandrarministerns svar som en signal till statens invandarverk att beakta de verkliga förhållanden som råder på många håll för judar i Sovjetunionen. Tyvärr är jag orolig för att regeringen kan ha försvårat en rimlig hantering av den här typen av problem genom de förändringar som har genomdrivits i flyktingpolitiken. Pamjat, den dominerande — nazistiska, skall man nog säga — antisemitistiska gruppen i Sovjetunionen betraktar verkligen inte judar som enskilda fall. Här är det fråga om permanent hot av den typ som kanske inte varje dag tar sig uttryck i direkta trakasserier eller våldshandlingar men som hela tiden vilar över en mycket stor grupp människor på många håll i Sovjetunionen.

Herr talman! Jag tycker att jag redan i mitt svar sade att vi självfallet måste ta med hela hotbilden i de enskilda ärendena.
Herr talman! I så fall är jag glad att min tolkning av svaret är riktig. Jag vill bara poängtera att vi från svensk sida under mycket lång tid, medan förhållandena i Sovjetunionen var annorlunda, alltid har begärt att judar skall få emigrera från landet. Man har engagerat sig på olika sätt för att underlätta sådan emigration. Det skulle se mycket märkligt ut om vi nu i praktiken, när detta har blivit möjligt, förde en flyktingpolitik i Sverige som gjorde det svårare än vad det skall behöva vara eller vad det tidigare var för judiska flyktingar från Sovjetunionen att komma in i Sverige.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen har ändrat praxis då det gäller barnfamiljer som vistats i Sverige mer än ett år. Svaret är nej. Som jag sade i ett svar den 15 maj till Ragnhild Pohanka kommer det kanske att bli nödvändigt att senare ompröva denna schablonregel, därför att den annars kan få orättvisa följder. I mitt tidigare svar redogjorde jag också för omständigheter som kan leda till att ettårsregeln inte tillämpas. Det kan vidare finnas situationer då barn berörs men en schabloniserad barnpraxis över huvud taget inte kommer till tillämpning. Det rör sig om fall då permanent uppehållstillstånd meddelats, men fråga uppkommit om ett återkallande på grund av omständigheter som framkommit efter det att permanent uppehållstillstånd meddelats. Barnens situation och behov bedöms givetvis även i dessa fall, men ej på ett schabloniserat sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag tycker är dels glädjande, dels förbryllande. Jag har tagit del av protokollet från den frågedebatt som invandrarministern refererade till. Jag måste säga att jag faktiskt uppfattade beskedet från den debatten som det motsatta. Jag tror inte att jag är ensam om den uppfattningen. Det har också refererats i massmedier som att man nu har ändrat den praxis som innebär att barnfamiljer som vistats här mer än ett år får stanna. Därför tycker jag att det mycket glädjande att invandrarministern nu klargör att så inte är fallet. Jag tycker att beskedet är förbryllande, eftersom denna praxis inte har tilllämpats i det ärende som jag hade som grund för min fråga. Jag vet att vi inte skall diskutera enskilda ärenden i denna sal utan generella riktlinjer. Arbetet med detta enskilda ärende får då fortsätta i annat sammanhang. Jag skulle ändå vilja påpeka att vi under den senaste tiden har sett exempel på ganska skrämmande aktioner av invandrarfientlig karaktär: trakasserier mot människor som ser ”icke svenska” ut, slagord av rasistisk karaktär och nedbrända flyktingbaracker. Det sägs hela tiden från myndighetshåll och från politiskt håll att detta är enskilda aktioner, inte exempel på ökad invandrarfientlighet i vårt samhälle. Men jag undrar just hur många sådana här enskilda aktioner det skall till innan vi inser att det faktiskt just är ökad invandrarfientlighet som det handlar om. Jag tycker att vi kan och måste göra någonting åt det. Jag tycker att regeringens skärpta attityd gentemot flyktingar gör att regeringen får ta på sig en del av ansvaret för denna utveckling. Jag tycker att regeringen genom sin skärpning av flyktingpolitiken har legitimerat en mera negativ inställning till flyktingarna. Men jag anser naturligtvis också att vi har ett gemensamt ansvar för att göra solidariteten levande och gränslös. Jag måste säga att jag själv känner mig delaktig i en kollektiv skam över det som en del av oss har gjort sig skyldiga till mot flyktingar den senaste tiden.
Herr talman! Låt mig instämma i Annika Åhnbergs känsla av skam och i hennes avståndstagande från det som har hänt den senaste tiden. Men jag har tyvärr utomordentligt svårt att koppla ihop detta med tillämpningen av barnpraxis, som frågan gäller. Barnpraxisen, som vi fortfarande tillämpar, är i själva verket uttryck för just den ambition som regeringen hela tiden har haft, att få ner väntetiderna. Det har varit ett mycket viktigt debattämne, inte minst i den diskussion som förts den senaste veckan. Det var ett uttryck för att vi tyckte att vi nu hade fått ner väntetiderna så pass att vi kunde räkna med att barnfamiljer, om ingenting särskilt talade däremot, skulle få stanna om de inte hade fått ett slutgiltigt besked inom ett år. Det gäller fortfarande, och den ambititionen kommer att ligga kvar. Vi kommer dessutom att förhoppningsvis ganska snart få ner väntetiderna i alla asylärenden väsentligt under ett år.

Det kommer att bli utomordentligt svårt att få verklig rättvisa, om vi stenhårt skall hålla på schablonregeln om ett år. Men ambitionen är fortfarande högst ett års väntetid för barnfamiljer.
Herr talman! Jag har redan tidigare sagt att jag är mycket glad över invandrarministerns klargörande, som ju innebär att regeringen inte har ändrat praxis när det gäller barnfamiljer. Men jag vill också upprepa vad jag sade tidigare.

Det är klart att en sådan attityd från regeringens sida också färgar av sig på människors syn i allmänhet på flyktingar. Jag tycker nog att det här är ett ansvar som regeringen inte kan frånhända sig. Jag tycker också att det vilar ett tungt ansvar på regeringen när det gäller att bidra till att ändra den attityd gentemot flyktingar som nu växer fram.
Herr talman! Annika Åhnberg talar om ett enskilt ärende och försöker framställa det som exempel på regeringens attityd. Uppriktigt sagt tycker jag inte att det är särskilt hederligt att göra så. Jag kan inte kommentera ett enskilt fall. Över huvud taget vet jag inte vilket fall det är fråga om. Om en barnfamilj har väntat på besked i två och ett halvt år och ändå inte fått uppehållstillstånd, måste det vara andra skäl som gör att barnpraxis inte tillämpas. Det måste alltså finnas en anledning i det här fallet vid sidan om, för det kan-över huvud taget inte ha med barnpraxis att göra.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat utbildningministern vilka åtgärder han avser att vidtaga för att forskning om utvecklingen av talet i en tvåspråkig specialskola kan fullföljas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. : Regeringen har i prop. 1989 91—1992/93. Av propositionen framgår att regering och riksdag lägger fast de övergripande målen för forskningen men att fördelning av medel på projekt sker på myndighetsnivå. För sektorsforskningen inom skolområdet har skolöverstyrelsen ansvaret. Det är således SÖ som fördelar anvisade medel under FoU-anslaget på olika projekt. Enligt vad jag erfarit har SÖ under budgetåren 1987 89 avsatt medel för i frågan nämnd forskning. För närvarande pågår inom SÖ ett utvecklingsarbete vad gäller talet som en del av tvåspråkighet för döva.

Herr talman! Jag har svårt att kommentera enskilda forskningsprojekt. Det är också utgångspunkten för mitt svar. Vad jag däremot har erfarit från skolöverstyrelsen är att man arbetar hårt med dessa frågeställningar. I det perspektivet har de forskningsinsatser som Elisabeth Fleetwood berör och som varit kopplade till Tekniska högskolan använts — och används — under en fas då man tar fram en ny läroplan för specialskolan. I arbetet med den läroplansöversynen är de lärare aktiva som besitter den typ av värdefull kunskap som Elisabeth Fleetwood nämnde. Under nästa fas — efter denna översyn av läroplanen - kommer det att finnas behov av ytterligare forskning. Skolöverstyrelsen har gjort bedömningen att det inför budgetåret 1991/92 kommer att anslås ytterligare medel för forskning i just dessa frågor, men då mot bakgrund av den nya läroplanen och tidigare gjord forskning. Det är så djupt som jag kan tränga in i den frågan i dag. Mot bakgrund av de upplysningar som jag har fått från skolöverstyrelsen tror jag att frågan hanteras på ett klokt och seriöst sätt.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla elever skall få den undervisning som läroplanen föreskriver. Frågan är ställd med utgångspunkt i en rapport från pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet i vilken man behandlar undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Den aktuella rapporten ingår som en del i det nationella utvärderingsprogrammet för skolan. Syftet med detta program är att det skall ge ett sakligt underlag för en diskussion på såväl lokal som central nivå om hur skolväsendet lyckats med sin uppgift i olika avseenden. Det skall också kunna ligga till grund för beslut om förändringar. Den aktuella undersökningen bygger på enkäter som besvarats av 157 lärare. Ett sådant begränsat material kan inte ensamt ge underlag för generella omdömen och än mindre för omedelbara åtgärder. Redan i rapporten pekar man på möjliga felkällor. Enligt den fastställda planen för det nationella utvärderingsprogrammet skall en samlad bedömning, grundad på resultaten från de undersökningar som gjorts inom ramen för detta program, presenteras nästa år. I denna skall information, analyser och bedömningar från flera olika källor vägas samman. Jag ser det som viktigt att avvakta denna samlade bedömning innan eventuella åtgärder beslutas.
Herr talman! Rapporten om SO-undervisningen har gjort mig starkt oroad. Även om den rapporterade utvärderingen är begränsad är den seriös och förtjänar att tas på allvar. Den bekräftar vad vi redan tidigare känt till, nämligen att ämnet religionskunskap har en mycket svag ställning i skolan. Detsamma tycks, tyvärr, gälla ämnet samhällskunskap. Ca 30 20 av eleverna i årskurserna 5 och 6 får inte undervisning i vare sig religionskunskap eller samhällskunskap. Av SO-ämnena har geografi och historia den högsta statusen. Geografi får mest av SO-tiden — eller lika mycket som övriga SO-ämnen tillsammans. Endast hälften av lärarna undervisar i religionskunskap i någorlunda rimlig omfattning. Mer än 60 96 av lärarna menar att religionskunskap är det svåraste ämnet att undervisa i. Vad säger då lärarna om SO-undervisningens mål och verklighet? Jo, bristen på resurser, undervisningstiden, elevgruppens storlek, läroböckernas kvalitet, brister i utbildning och fortbildning utgör hinder. Kort sagt är det, förutom resursbrist, faktorer i organisation och otillräcklig utbildning och fortbildning som är hinder för att eleverna skall få den undervisning som de har rätt till enligt läroplanen. Denna rapport belyser också faran med blockläsning — vissa ämnen riskerar att skjutas åt sidan, medan andra får mer tid än som avsetts. Den styrker vidare många av de krav som vi moderater har framfört här i riksdagen om tydligare mål, om att den enskilda skolan skall ha större möjlighet att själv bestämma hur arbetet skall organiseras, om att undervisningstiden måste värnas från avbrott, om en lärarutbildning som skall grundas på ämnesstudier och att fortbildningen skall vara mer ämnesinriktad. Lärarna anser ju att det är svårt att undervisa i religionskunskap och behöver mer utbildning och fortbildning. Skolministern säger att en samlad bedömning skall presenteras nästa år, och det innebär att ytterligare tid förflyter innan eleverna får undervisning i religionskunskap och samhällskunskap enligt läroplanen. Avser inte skolmi nistern att vidta några åtgärder innan dess, som högste ansvarig för skolväsendet?
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund vet, lika väl som jag, att det finns ett mycket omfattande utvärderingsprogram för hela den svenska grundskolan, och där levereras en ström av rapporter och utredningar — vissa baserade på mer eller mindre fullständiga underlag. Det här är en sådan rapport, i ett mycket stort material. Jag tror att vi skulle göra denna utvärdering en väldig otjänst om vi, i samband med varje sådan här rapport som dök upp och som presenterade en eller annan ofullkomlighet, omedelbart skulle rycka ut och säga att vi vidtar den eller den åtgärden. Det är icke en heltäckande beskrivning av tillståndet i skolväsendet som levereras i denna rapport. Den är seriös, och den beskriver ett läge i några skolor. Om det är allmängiltigt för landet i övrigt skall utvärderingen belysa. Då skall vi inte heller fördärva utvärderingens möjligheter att arbeta genom att för tidigt gå ut och, som Ann-Cathrine Haglund föreslår, vidta åtgärder och göra insatser som kanske inte kan saklig grund. Jag tycker att vi skall ge dem som arbetar med utvärderingen chansen att göra ett fullständigt och riktigt jobb. Det är det som mitt frågesvar har gått ut på.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att denna rapport är en i ett stort material. Men rapporten är, som skolministern säger, seriös och visar inte bara på en eller annan ofullkomlighet i det svenska skolsystemet. Den bestyrker det som många av oss har fruktat och som många motioner och debatter här i riksdagen har handlat om, nämligen att religionskunskapen har fått en undanskymd plats i undervisningen på mellanstadiet och dessutom att samhällskunskapen tycks ha rönt samma öde. Det är mycket allvarligt. Dessutom bestyrker undersökningen andra saker som vi vet, nämligen att det är problem med undervisningstiden, med elevgruppernas storlek, med läroböckerna och med utbildning och fortbildning. Lärarna behöver ha en mer ämnesinriktad utbildning och fortbildning. Det är de här sakerna som gör rapporten så viktig. Att få preciserade mål, en bättre utbildning och fortbildning, måste vara någonting som alla för skolväsendet ansvariga är angelägna om.
Herr talman! Vad det handlar om är att Ann-Cathrine Haglund utifrån en enda rapport försöker ta fram den moderata skolpolitiken och att göra detta, väl medveten om — som hon säger själv — att det bara är en enda rapport i ett stort utvärderingsprogram. Där har flera rapporter tagits fram — något som hon mycket oseriöst går förbi — vilka har visat på goda resultat i den svenska grundskolan och på goda lärarinsatser. Om vi skulle rycka ut varje enskild rapport för sig och försöka göra en nationell skolpolitik vore hela det nationella utvärderingsprogrammet förfelat, och det vore en felaktig satsning. Vi har satsat mycket på det här och har stimulerat många lärare att gå in i utvärderingen. Många elever och deras föräldrar har följt detta på ett seriöst sätt. Att då försöka plocka billiga partipolitiska poäng så här tidigt är torftigt. Mot den bakgrunden, herr talman, hänvisar jag återigen till svaret. Vi avvaktar helheten innan vi drar slutsatser.
Herr talman! Jag tycker inte att det är att plocka billiga politiska poäng att ta fram sådant som är fel. Det år vår skyldighet som utbildningspolitiker att försöka åtgärda brister. Och visst är det mycket som är bra i den svenska skolan. Visst visar en stor del av utvärderingen att det är saker och ting som är bra och fungerar väl. Men just därför är det särskilt angeläget att åtgärda de brister som finns. Här har vi nu en rapport som visar på brister — och det är inte den enda rapporten. Den bestyrker det som många av oss har känt till och som många motioner och debatter här i riksdagen har handlat om, nämligen att religionskunskapen inte får det utrymme som den skall ha. Jag uttalar inte någon kritik mot lärarna, som skolministern tydligen vill få det till. Lärarna råder inte över hur skolan är reglerad, över hur undervisningen är organiserad, och de har mycket svårt att råda över lärarutbildningen och fortbildningen. Det är de sakerna som lärarna pekar på, det är brister i organisation, utbildning och resurser som leder till detta.
Herr talman! Det är klart att det är en allvarlig kritik både mot skolledningar och lärare om gällande timplaner inte följs och man inte tar hänsyn till fördelningen i gällande timplaner. Det kan vi aldrig bortse från. Jag är försiktig med att gå in i den typen av kritik mot verksamheter innan det finns ett fullständigt underlag, och detta är det den här frågedebatten handlar om. Det vore klokt av fru Haglund att avvakta det nationella utvärderingsprogram som vi har varit överens om att starta.
Herr talman! Jag tycker att det är allvarligt att det finns elever som går i mellanstadiet och inte får den föreskrivna undervisningen i religionskunskap och samhällskunskap, inte får den undervisning som föräldrarna tror att eleverna får i skolan. Jag anser att skolministern som högste ansvarig på skolområdet och alla vi utbildningspolitiker har skyldighet att påpeka och försöka åtgärda bristerna. Det gäller inte minst det som är aktuellt i dag, när det gäller att få till stånd en fortbildning med kvalitet, som är ämnesinriktad och som möter det som lärarna säger, nämligen att det är svårt att undervisa i religionskunskap. Jag kan förstå att de tycker att det är svårt, och därför måste vi se till att fortbildningen ger dem de instrument som de behöver, liksom utbildning. Vi måste också se till att skolarbetet på de enskilda skolorna kan organiseras så att man möter varje elev och hans behov och förutsättningar på rätt sätt. Det är bara då som skolan kan bli likvärdig, alltså om man möter elevens eget behov av utbildning.

Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att begränsa antalet externa stormarknadsetableringar. Regeringen följer strukturutvecklingen inom handel och distribution, bl.a. inom ramen för det s.k. rådet för frågor inom handelsoch tjänstesektorn, som är knutet till industridepartementet. Med syfte att få fram bra analysunderlag har nämnda råd initierat och stött olika utredningsprojekt med anknytning till detaljhandelns utveckling. När det gäller utvecklingen av stormarknadsetableringar vill jag nämna ett nyligen avslutat projekt om externa handelsetableringar som har drivits av Handelns planinstitut sedan ett par år. Förutom industridepartementet har uppdragsgivarna varit konsumentverket, Kommunförbundet, Kooperativa förbundet samt Köpmannaförbundet. Utredningen initierades med syfte att öka kunskaperna om effekterna av etablering av köpcentra utanför stadskärnor och tätorter. En viktig uppgift för utredarna var att utarbeta en lämplig modell för kommunernas analyser av konsekvenserna av externa handelsetableringar. Det är kommunerna som inom ramen för den kommunala planeringen av bl.a. markanvändningen kan påverka utvecklingen av detaljhandelns lokalisering och struktur. Den utredning som vi nu har tagit fram i en bred intressentkrets kommer att kunna underlätta kommunernas planarbete och förbättra underlaget för beslut. Den modell med s.k. checklistor för kommunal konsekvensanalys som ingår i materialet utgör, enligt vad jag har erfarit, ett välkommet komplement till kommunernas övriga planeringsinstrument. Enligt min mening bör samhällets ställningstaganden i fråga om handelns lokalisering i första hand göras på kommunal nivå. Därvid skall naturligtvis prövas hur den lokala distributionen bör vara organiserad för att kunna tillgodose konsumenternas behov på ett effektivt sätt och begränsa den totala resursanvändningen. Det är också viktigt att kommunerna samordnar sin planering när det gäller frågor som berör flera kommuner, såsom stormarknadsetableringar. Insatser på central nivå bör inriktas på att på olika sätt stödja kommunerna i deras arbete. Ett exempel på denna typ av åtgärder är det utvecklingsarbete jag nämnt inledningsvis avseende externa handelsetableringar, som nu genomförts i samverkan med bl.a. berörda branschorganisationer.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag tycker själv att det är en olycklig utveckling som vi ser och som drar i väg litet för snabbt. Ett av de mest påtagliga exemplen är kanske Bert Karlssons engagemang i dessa externa etableringar. Jag har bl.a. hört att han lovat att man i köpstaden bredvid Sommarland i Skara skulle få lägre hyror än inne i staden. Men enligt uppgifter som jag har kunnat ta del har det inte alls blivit så, utan hyrorna har i stället blivit högre. Ofta lockas kommunerna och detaljhandeln med löften om ökad sysselsättning, ökad turism, ökad service och framgång på olika sätt, vilka sällan uppfylls. Dessutom ser vi en konkurrens mellan de olika kommunerna som inte alltid är så lycklig. Enligt det jag har kunnat inhämta ligger ren fastighetsspekulation bakom hela den här utvecklinen. Man vill tjäna pengar på att bygga dessa fastigheter. Detaljhandeln är egentligen inte så värst intresserad av den externa, stora etableringen. Konsekvenserna blir ofta omflyttning av handeln från stadskärnan till stormarknaden. Det blir en marginell ökning av handeln, ibland kanske t.o.m. motsatsen. Stadskärnan drabbas inte sällan av att större butiker och varuhus får läggas ned. Det pekar också den utredning på som industriministern redovisar här. Vi ser också andra konsekvenser. Stat och kommun får ökade kostnader — det gäller vägar, gator, färdtjänst och hemsamariter. Man skulle kunna säga att den enda stora sysselsättningseffekt vi får är en utbyggd hemtjänst, en utbyggd färdtjänst och utökat trafikarbete av olika slag. Jag tycker inte att den här utvecklingen är positiv. Jag skulle vilja fråga industriministern vilka slutsatser han drar av denna utredning, utöver påpekandena om att utvecklingsarbete kan stödjas. Det måste gå att dra även andra slutsatser.
Herr talman! Det är riktigt som Berndt Ekholm säger att erfarenheterna av de externa etableringarna är litet blandade och att de också har påverkat framför allt de större butikerna i stadskärnorna. Det medför problem för konsumenterna. Det vi kan göra centralt anser jag vara att ta fram ordentligt utredningsmaterial, som kan ställas till kommunernas förfogande. Men själva besluten om tillstånd för etableringarna måste fattas på det lokala planet, där det finns överblick över marknaden. Jag tror att det skulle vara fullständigt felaktigt att införa centrala system för denna etablering. De som bäst kan bedöma detta är de lokala organen och naturligtvis kommunerna tillsammans i den mån det gäller större marknader.
Herr talman! Jag delar industriministerns uppfattning att beslut bör fattas lokalt. Men jag menar att staten kanske kan vara aktiv på området och peka på de problem som finns. Jag tycker att detta är ett exempel som visar att marknaden inte klarar av att reglera utvecklingen. Detta är ett område där statlig och kommunal planering måste in.. Man måste ta hand om denna utveckling, bl.a. genom planeringsinsatser. Vi har här i riksdagen kunnat se hur vissa borgerliga partier vill motarbeta en reglering. Bl.a. vill man inte att detaljplanen skall kunna styra innehållet i en etablering. Man skall i stor sett kunna etablera vad som helst inom ramen för handel. Då får man inte en sådan styrd utveckling som är angelägen. Jag menar att det är viktigt att statsmakterna är offensiva och gör uttalanden av olika slag som pekar på att man måste vara restriktiv med stormarknadsetableringarna och ha kontroll över situationen.
Herr talman! Det finns gott utrymme inom rådet för handelsoch tjänsteföretag att ta nya initiativ för att skaffa sig bättre kunskaper om de effekter som etableringarna har och på det sättet vara en kunskapsbas för de lokala myndigheterna när utvecklingen och de framtida etableringarna skall bedömas. Det går säkert att ta många initiativ. Jag är inte främmande för att stimulera den typen av initiativ för att ge de lokala myndigheterna ett bättre underlag då de skall bedöma utvecklingen och ta ställning till framtida tillstånd.
Herr talman! Jag skulle vilja peka på två punkter. Det är exempelvis viktigt att göra klart att man skall leva efter de detaljplaner som upprättas. Det förekommer att man går in i industriområden med sådana här etableringar, trots att de är avsedda för industrier. Man skulle kunna ta vara på förslaget om konsekvensbeskrivning som finns i rapporten och verka för att den, om den inte blir krav, i varje fall blir råd som etablerarna skall följa. Man säger i utredningen att man inte tar ställning utan bara lägger fram synpunkterna som en rapport. Här menar jag att staten skulle kunna gå in och klargöra att man tycker att checklistan m.m. är bra: Ni bör följa detta vid etableringarna, eftersom risker för att misstag begås vid sådana här etableringar trots allt föreligger. Man skulle kunna utnyttja boverkets kompetens när det gäller lokaliseringsfrågor. Därför tycker jag att det är viktigt att staten är aktiv, tar vara på den här rapporten och gör sådana här markeringar.
Herr talman! Jag har ingen annan mening än att vi bör aktivera också de statliga myndigheterna och föra ut de resultat som kommer från utredningar. Boverket är ett exempel. Konsumentverket, som naturligtvis har intresse i de här frågorna, är ett annat exempel. De kan naturligtvis vara goda vägledare för de lokala organen i de här sammanhangen. Jag hoppas att de tar till vara dessa utredningar och fullföljer dem på det sättet.
Herr talman! Jag tackar industriministern för denna debatt. Jag hoppas att det blir möjligt att ta vara på en del olika uppslag och se till att vi får en positiv utveckling när det gäller stormarknaderna. Det tjänar naturligtvis ett syfte om etableringarna inte blir för stora.

Herr talman! Gösta Lyngå har frågat mig om Sydkrafts planer på att bygga ett naturgasverk i Barsebäck sker med mitt goda minne. Låt mig först understryka att vi här i landet har ett mycket effektivt elproduktionssystem. Ett stort antal fristående elproducenter fattar var för sig självständigt beslut såväl om den aktuella driften som om investeringar för framtiden. Utbyggnaden av kraftproduktionen planeras givetvis med hänsyn till de restriktioner som ställs upp av samhället. Bl.a. fordras lokaliseringstillstånd enligt naturresurslagen och tillstånd enligt miljöskyddslagen. Utan dessa tillstånd sker inga investeringar. Sydkraft har ansökt om lokaliseingstillstånd för ett gaskombiblock om 300 MW el i Barsebäck. Ansökan är för närvarande ute på remiss, och inget beslut har således ännu fattats. Energipolitiken skall medverka till välfärd och trygghet. Den skall genom en säker tillförsel av energi bidra till att målen om en social och ekonomisk utveckling samt full syselsättning kan nås. Energipolitiken skall utformas med utgångspunkt i vad natur och miljö kan bära. Elanvändningens utveckling har stor betydelse för behovet av utbyggnad av kraftsystemet under kärnkraftsavvecklingen. Genom en effektiviserad elanvändning och elhushållning kan utbyggnaden hållas tillbaka och därmed även kostnaderna. Samtidigt begränsas kraftsystemets miljöpåverkan. Så långt det är möjligt skall utbyggnaden av en ny kraft ske med kraftslag med låg miljöpåverkan och med rimliga kostnader. En viss kraftproduktion med fossila bränslen kommer dock att bli nödvändig under 1990-talet. Naturgasen är det fossila bränsle som från tekniska och miljömässiga utgångspunkter bedöms ha de bästa förutsättningarna för elproduktion i kondenskraftverk. I den enegipolitiska proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen i höst kommer erfarenheterna av det nu pågående elhushållningsprogrammet att redovisas. Där kommer också behovet av särskilda åtgärder för såväl energitillförsel som effektivare energianvändning att behandlas. Vid utformningen av energipolitiken beaktas givetvis de pågående internationella förhandlingarna om miljöoch klimatfrågorna.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Särskilt det han sade om energipolitikens mål är saker som jag helt skulle kunna skriva under på. En liten oklarhet föreligger dock när det gäller ersättningen under kärnkraftsavvecklingen. Givetvis kan man tänka sig att det behövs en viss ökning av fossilt bränsle då, men det är faktiskt inte detta det är fråga om i Sydkrafts planer. Det cyniska är att vi i Sverige använder ungefär 16 000 kWh per person och år samtidigt som man i liknande länder, som Danmark, Tyskland och Storbritannien, använder 6 000 kWh. Vi använder två och en halv gånger mer energi per person. I detta läge vill Sydkraft bygga ut, men inte alls med avseende på kärnkraftsavvecklingen. De tror över huvud taget inte på kärnkraftsavvecklingen i sina planer. Det är för att få en ökning av energianvändningen man vill göra detta. Detta är cyniskt, och det måste strida mot de miljöpolitiska mål som Sverige bland 34 olika länder var med om att samtycka till i Bergen för några veckor sedan.
Herr talman! Sydkraft svarar ju för elproduktionen och eldistributionen i stora delar av södra Sverige. Man har gjort bedömningen att man behöver tillförsel av el för att klara den efterfrågan som finns. Sydkraft planerar naturligtvis utifrån den bedömningen. Vad det blir för energipolitik framöver blir beroende av vilket beslut den här riksdagen kommer att fatta, bl.a. när det gäller hur vi skall ha det med koldioxidtaket, som riksdagen har uttalat sig om. Energipolitiken kommer att bli föremål för diskussioner mellan de olika partierna inför den proposition som skall skrivas, Då kommer det också att avgöras vad för slags elproduktion som kan tillåtas. Jag kan nu inte säga annat än att vi får föra de diskussionerna, och så får vi se vilken bedömning vi gör av elbehovet i framtiden, av vilken elhushållning vi kan åstadkomma och av vilka energislag vi måste sätta in för att klara elproduktionen. Den bedömningen kan vi göra först senare.
Herr talman! Svaret från industriministern blir bättre och bättre ju längre debatten fortskrider. Den började faktiskt på ett sådant sätt att man trodde att det var Sydkraft som svarade för energipolitiken, och det är inte bra alls; Sydkrafts intresse är att öka energianvändningen. Det kan inte vara vårt nationella intresse. Därför är jag glad att regeringen, innan riksdagen har fattat sina nya beslut, håller hårt i tömmarna när det gäller kraftbolagen och verkligen försöker åstadkomma att Sverige som helhet lever upp till ett energipolitiskt mål. Det måste ändå vara regeringens uppgift att sköta detta i nuläget och inte Sydkrafts eller Vattenfalls.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förkorta väntetiden i ärenden om förhandsbesked i skattefrågor så att institutet kan fungera såsom avsetts. I början av år 1988 framhöll den dåvarande finansministern här i kammaren att den långa väntetiden hos riksskatteverkets rättsnämnd i ärenden om förhandsbesked var otillfredsställande. Bakgrunden var att handläggningstiden under 1987 hade förlängts till drygt tolv månader. Tiden har därefter successivt förkortats och är sedan hösten 1989 nere i mellan sju och åtta månader. I oktober 1989 besvarade den dåvarande finansministern en fråga av Margit Gennser i samma ämne. Han nämnde då bl.a. att man inom finansdepartementet övervägt ett förslag från riksskatteverket om att handläggningen av vissa dispensärenden skulle flyttas ut från verket, något som skulle avlasta rättsnämnden och dess kansli. Han räknade med att under 1990 kunna presentera ett förslag om detta. Tanken var att ställning då också skulle kunna tas till om några andra åtgärder borde vidtas för att ytterligare förkorta handläggningstiden i ärenden om förhandsbesked. För min del är jag inte av någon annan uppfattning än den som redovisades i oktober. Även min strävan är att ett förslag rörande rättsnämnden skall kunna läggas fram under 1990.
Herr talman! Tack för svaret. Jag är medveten om att detta är en perenn debatt. Den har hållit på i drygt tre år nu. Revisorer som arbetar i Förenade auktoriserade revisorers södra krets och som arbetar med just de här frågorna har nyligen tagit kontakt med mig och sagt att detta är ett institut som över huvud taget inte fungerar. Man kan inte använda det. Och det skall hjälpa de skattskyldiga att överblicka de skatterättsliga konsekvenserna av mycket besvärlig lagstiftning och även skapa prejudikat! Man uppfattar faktiskt detta faktum som näst intill ett brott mot rättsstaten — skattskyldiga får inte den ledning de skall ha. Man har hela tiden från finansdepartementet — jag tänker då på herr Åsbrinks företrädare — kommit med löften om att det här nog skall bli mycket bättre. Det gjorde man 1988, det har man gjort 1989, och nu är vi inne på 1990 och nästan halva året har gått. Jag hoppas verkligen att herr Åsbrink följer de här sakerna mycket noggrant och försöker prioritera. Det vore kanske bra om man såg till att man hade de absolut mest kvalificerade på rättsnämnden och inskränkte litet grand på skattemyndigheternas spektakulära skatteprocesser, där det ofta efter många år har visat sig att man faktiskt har fel men där människor har skadats. Alvgard har vi redan diskuterat i dag — jag kan föra in ett annat namn i debatten: Hellgren, vars tre familjeföretag gick i konkurs. Detta gäller, herr Åsbrink, den enskildes rätt. Jag hoppas att det inte är något som är sekundärt i förhållande till statsmakten. Den bästa dementi herr Åsbrink kunde göra av den beskyllningen vore att nu verkligen avge ett löfte att man under 1990 skall komma ned till vettiga tider. Handläggningstiden borde vara tre månader i normalfallet och upp till sex månader i de allra värsta fallen. Kan jag få ett sådant löfte i dag, herr Åsbrink?
Herr talman! Det har faktiskt, som jag redovisade i mitt svar, redan skett betydande förbättringar. Den genomsnittliga väntetiden har gått ned från drygt tolv månader till sju å åtta månader. Balansen över antalen förhandsbeskedsärenden har gått ned från 235 vid utgången av 1988 till 138 vid utgången av 1989. Det är alltså en betydande nedgång. Ändå delar jag Margit Gennsers uppfattning att det är önskvärt med ytter ligare förbättringar. Det är också vår strävan att åstadkomma sådana genom de åtgärder som jag har aviserat. Vi kommer före detta års utgång att lägga fram förslag som jag hoppas skall ha en sådan effekt. Däremot är det självfallet mycket svårt att på förhand ge några preciserade löften om vilka effekter som kan åstadkommas och hur snabbt de kan åstadkommas. Jag vill också säga att jag helt delar Margit Gennsers uppfattning om behovet av kvalificerad personal på rättsnämnden. Det har vi i dag, och vi kommer att sträva efter att behålla det även i framtiden.
Herr talman! Man skall alltid vara försiktig med statistik. Det är klart att balanserna kan ha gått ned. Men kom också ihåg att de som från den andra sidan sysslar med deklarationer och skattefall har tröttnat på att vänta på rättsnämnden. Det är naturligtvis så att man inte längre lägger ned så mycket arbete på att begära förhandsbesked. Nedgången i balansen kan alltså vara en synvilla. Det är bra att vi har samma målsättning. I andra fall brukar inte socialdemokratiska politiker vara rädda för att ge löften. Här tycker jag att ett löfte vore berättigat. Ansträng sig verkligen, herr Åsbrink, att se till att denna detalj kommer att fungera bättre! Det är någonting som varje politiker skulle kunna göra.
Herr talman! Jag skall denna gång avstå från att komma med några mer svepande omdömen om moderata politiker och begränsa mig till frågeställningen. Jag vill då lägga till utöver vad som har sagts tidigare att det redan i dag är på det sättet att viktigare ärenden tas med förtur inom rättsnämnden. De avgörs då efter en handläggningstid på cirka tre månader. Det betyder att man redan i dag uppfyller de krav som Margit Gennser har velat ställa. Men jag vill än en gång säga att vår strävan är att åstadkomma ytterligare förbättringar. Det kan inte göras på så enkelt sätt som genom generella resurstillskott för rättsnämnden. Det handlar här om mycket kvalificerad personal, och det är inte säkert att hanteringen skulle förbättras om man bara ökade på antalet personer som arbetar med dessa frågor. Det är viktigt att slå vakt om den höga kvaliteten hos de anställda på rättsnämnden. Det är också viktigt att man där kan koncentrera sig på ärenden av större vikt och mer principiell betydelse. Det kommer att vara vår strävan också i fortsättningen.
Herr talman! Det är bra att jag fått löftet att man skall lägga stor vikt vid detta institut — det skall jag framföra till de oroliga revisorer som jag har talat med i de södra delarna av landet. Det är också alldeles riktigt att man måste ha tillgång till kvalificerad personal, och sådan har det varit svårt att rekrytera. Lönerna har inte varit särskilt höga eller jämförbara med lönerna inom andra verksamheter. Prioritera kan man göra även med ekonomiska incita ment. Det är emellertid bra att vi har samma uppfattning om förhandsinsti — Prot. 1989/90:130 tutet. 29 maj 1990

Herr talman! Ett tack till kyrkoministern för svaret på min fråga. Det är angeläget att vi så snart som möjligt kan få besked om vad staten är beredd att göra för att hjälpa Katarina församling i den situation som den fruktansvärda branden har skapat. Katarina församling vill återuppföra kyrkan. Olika prästerliga debattörer har kastat fram idéer om att kyrkan skall förbli en ruin eller ersättas med ett allaktivitetshus. Men det är faktiskt Katarina församling själv som skall avgöra hur kyrkan skall återuppbyggas. Jag har samma uppfattning som biskop Svenungsson och riksantikvarien på den punkten. Kyrkoministern hänvisar till kyrkofonden och till riksantikvarieämbetets medel. Det är bra, men de räcker nog inte så långt. Kyrkoministern hänvisar också till att frågan om statens stöd skall prövas i höstens budgetarbete. Det är också bra. Staten bör enligt min mening göra två saker. Det ena är att utlova att Katarina kyrka inte skall belastas av någon investeringsskatt eller försenas genom byggrestriktioner. Detta borde regeringen kunna utlova redan nu. Här vill jag påminna om att investeringsskatten i Stockholmsområdet på 30 20 inte skall utgå i vissa tvångssituationer. Delar kyrkoministern min uppfattning att detta är en sådan tvångssituation där investeringskatt inte skall utgå? Den andra saken är att staten kan bidra ekonomiskt till återuppbyggnaden. En möjlighet vore att regeringen lovade att staten skall bidra med lika mycket som svenska folket samlar in till Katarina kyrka. Hur ser kyrkoministern på den möjligheten?

Herr talman! Det hade jag kanske inte heller räknat med, och därför har jag offererat dessa uppslag. Frågan om investeringsskatten och de statliga restriktionerna är faktiskt ganska viktig i sammanhanget. Får församlingen ett positivt besked därom kan den vara oberoende av yttre omständigheter i den fortsatta planeringen. I den andra frågan har jag lagt fram ett förslag om hur statens insatser kan utformas. Jag tror att vi med gemensamma insatser, församlingens hjälp och Guds välsignelse kan klara av även den här saken. Det viktigaste är att få ett besked om att staten är beredd att medverka så långt som möjligt till kyrkans återuppförande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kyrkoministern för svaret. Det är väldigt tacknämligt att Margot Wallström tar emot Dalai Lama och även uppoffrar sig och tar över Sten Anderssons frågor här i riksdagen. Jag tycker att det är uppseendeväckande att Sten Andersson så negligerar riksdagen att han inte svarar på de frågor som han fått ställda till sig. Min fråga gällde som sagt varför inte Sten Andersson vill ta emot Dalai Lama. Han förklarade sig nämligen på en personlig förfrågan från Bengt Westerberg villig att ta emot Dalai Lama och sade att han inte hade något emot att ta emot honom. Sedan kom beskedet att han inte avser att ta emot Dalai Lama. Det är faktiskt inte första gången som den svenska regeringen behandlar Dalai Lama nonchalant. Samma sak hände i samband med mottagandet av Nobels fredspris. Även då nekade den svenska regeringen till ett sammanträffande. Det finns i svaret en intressant upplysning, nämligen att vi från svensk sida inte behandlar Dalai Lama på ett annat sätt än ledare från andra länder och organisationer. När man jämför med dem som har tagits emot, t.ex. Govan Mbeki, Yassir Arafat, Walter Sisulu, Nelson Mandela och Desmond Tutu, är det alldeles uppenbart att man behandlar Dalai Lama på ett helt annat sätt. Jag vill då fråga: Varför kan inte Sten Andersson och UD ta emot Dalai Lama när man kan ta emot dem jag har räknat upp?
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag ser det som en viktig förändring att Dalai Lama blir mottagen som en religiös ledare. Det har inte hänt tidigare att någon regeringsmedlem har tagit emot honom. Vi ser alltså positivt på detta, och jag är även glad för att flera partier nu står bakom dessa frågor och dessa tankar. Jag ser fram emot en ytterligare förändring, att statsministern kanske kan ta emot honom. Det är litet speciellt med Dalai Lama. Han är en religiös ledare för sitt folk, och han har nu genom sin icke-vålds-kamp i Kina fogat ytterligare ett epitet till sitt namn, nämligen fredspristagare. Ungdomarna där är inte längre eniga om att fortsätta icke-vålds-kampen, utan de ser hur andra befrielserörelser genom sina gerillakrig får en annan uppmärksamhet och ett annat stöd från världsopinionen. Men vi hoppas att Dalai Lama även i framtiden skall kunna föra denna icke-vålds-kamp. Miljöpartiet anser att Dalai Lama också är en politisk ledare för sitt folk. Där har Sverige tagit ställning, och det är inte så mycket att göra åt det i dag. Jag vill också understryka det som Ylva Annerstedt sade, att vi har tagit emot många ledare på olika sätt. Mina tidigare frågor har just varit: Kan vi ta emot honom som politisk ledare eller som religiös ledare eller som fredspristagare?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

Herr talman! Jag vill återigen understryka vad jag sade och be att få ett klargörande av Margot Wallström när det gäller formuleringen om att man inte behandlar Dalai Lama ”på något annat sätt”. Jag skulle önska att Margot Wallström vidarebefordrar min fråga till UD. När jag talade med UD fick jag nämligen från den ansvarige tjänstemannen besked om att man ser på ett helt annat sätt på besökare från ANC. Då undrar jag: Har man i detta fall gjort jämförelser och funnit att Dalai Lama inte kan tas emot, medan ledare från ANC kan tas emot?
Herr talman! Någon dispyt om Sveriges erkännande av Tibet vill jag inte dra upp här. Men Sverige borde starkt ta ställning mot det sätt på vilket mänskliga rättigheter kränks i Tibet och hur tibetaner behandlas. Det är en minoritet — en ganska stor minoritet — som förtrycks på det vidrigaste sätt. Vi har när det gäller denna fråga gjort ganska svaga uttalanden om att vi följer den med intresse osv. Det intresset borde vara litet djupare. Jag tror att det i detta sammanhang finns en rädsla för att försämra de kinesiska handelsförbindelserna. Den kinesiska ambassaden reagerar direkt, och så fort det kommer upp något som rör Dalai Lama eller Tibet hotar man med att dra in handelsförbindelser.

Herr talman! Det är mycket positivt att kyrkoministern tar emot Dalai Lama. Det är bara det att han som fredspristagare och förespråkare för ickevålds-metoder hade önskat att få tala med utrikesministern, som ju i andra sammanhang ivrigt förespråkar fredliga metoder och medling i krishärdar. Det är angeläget att den svenska regeringen på olika sätt både genom kyrkoministerns mottagande och genom utrikesministerns mottagande visar att den vill stödja de ledare som arbetar med icke-vålds-metoder. Här har vi dessutom en person som har fått Nobels fredspris just för detta. Det är därför viktigt att den svenska regeringen ger stöd också genom utrikesdepartementet.
Herr talman! Som kristen och mycket intresserad av buddismen — det är nämligen inte något motsatsförhållande i detta — är jag glad att vi har en kyrkominister, som tar emot och visar aktning för den religion som Dalai Lama företräder och som i mycket stor utsträckning visar respekt för människor, andra religioner och för allt levande. Jag är inte missnöjd, utan jag tycker att det här är mycket positivt, vilket jag också sade i mitt första anförande. Sedan har vi de andra delarna som jag behöver diskutera med någon annan minister, eftersom det gäller utrikesfrågor.

Herr talman! Nu är det dags för en ny omgång beträffande lex Bratt eller, för att använda den rätta beteckningen, lagen om företagshemligheter. Vi hade en intensiv debatt här i riksdagen för cirka ett år sedan.

Hanteringen av detta riksdagsärende måste rimligen beskrivas som rena rama lagstiftningscirkusen. Eländet startade redan genom dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijons utomordentligt dåliga lagrådsremiss. Sedan följde tyvärr en undermålig lagrådsgranskning, varvid lagrådet i princip godtog förslaget. Då kom äntligen reaktionen i form av en mediestorm, som blåste upp mot den här munkavlelagen eller munkorgslagen, vilket man nu föredrar. Lagutskottets kansli tvingades därigenom till en extraordinär arbetsinsats. Resultatet blev att propositionen slaktades totalt. Ett nytt förslag kom att presenteras inför lagutskottet. Förslaget remitterades sedan till lagrådet och konstitutionsutskottet för förnyad granskning. Båda instanserna framförde kritik på flera viktiga punkter. Lagutskottets majoritet, dvs. socialdemokrater, moderater och centerpartister i ohelig allians, avvisade emellertid lagrådets alla invändningar och struntade i kritiken från konstitutionsutskottet. Dessutom vägrade lagutskottets majoritet att remittera förslaget till berörda parter, dvs. till arbetstagare, arbetsgivarföreträdare, massmedia och domstolar som skall tillämpa lagen. I stället överlämnades förslaget till riksdagen för beslut. I riksdagen blev det tvärstopp. Riksdagen beslutade genom att åberopa regeringsformen 2:12 om vilandeförklaring under minst tolv månader. Anledningen var att lagförslaget berörde grundläggande frioch rättigheter, främst yttrandefriheten, och följaktligen fanns behov av betänketid för vidare begrundan. Resultatet blev att ärendet återremitterades till lagutskottet. Den av riksdagen erhållna fristen skall enligt grundlagen användas till att samla in nytt material, göra nya överväganden, eventuellt omarbeta förslaget och, ifall det är motiverat, presentera ett nytt förslag. Lagutskottets återremissbehandling blev inte vad riksdagen rimligen hade anledning att förvänta sig och också hade rätt att kräva enligt grundlagen. Av den tänkta, förutsatta omprövningen blev platt intet. Lagutskottets majoritet struntade blankt i allt detta, både i riksdagens önskan och i grundlagens krav. Det vilande lagförslaget har lugnt och stilla vilat i utskottets skrivbordslåda, absolut helt i strid mot grundlagsstiftarnas intentioner.

Vi svävar alltså fortfarande i okunnighet om innehållet i dessa remissvar, och vi kommer inte att få reda på detta innehåll förrän ärendet är avgjort.

Det har inte skett någon omprövning, trots att direkt kritik har framförts mot lagutskottets förslag av meddelarskyddskommittén. Det är inte bara fråga om marginell kritik, utan kritik på en synnerligen avgörande punkt, nämligen i fråga om den s.k. säkerhetsventilen. Jag skall återkomma till detta senare. Meddelarskyddskommittén ville ha en annan utformning av säkerhetsventilen. Det ville man efter att ha gjort en ingående utredning med tillgång till egna experter. Jag vill påstå att det är den mest ingående analys som har gjorts av den här frågan. Men lagutskottets majoritet struntar i detta och ändrar sig inte en enda tum. Herr talman! Folkpartiet har fört en enveten kamp med målet att åstadkomma en samordning av regelsystemet mellan å ena sidan meddelarfriheten på den enskilda sektorn och å andra sidan lagen om företagshemligheter. Men alla våra yrkanden har avstyrkts utan pardon. För det första gäller det våra motionsyrkanden. De avstyrktes både år 1989 och år 1990. För det andra gäller det våra yrkanden om bordläggning av ärendet för att invänta remissutfallet på meddelarskyddskommitténs betänkande. Det yrkandet avstyrktes i lagutskottet först en gång och sedan, efter ett nytt yrkande, blev det på nytt ett avstyrkande. För det tredje gick det samma väg med vår begäran om en hearing. Vi ville ha en hearing med företrädare för meddelarskyddskommittén angående deras synpunkter och deras förslag. Men den begäran blev också avslagen. Möjligen skedde det för att lagutskottets majoritet skulle slippa höra meddelarskyddskommitténs kritik. Sammanfattningsvis har lagutskottets majoritet i sin speciella allians struntat i all kritik och alla varningar från alla håll. Man har dessutom, påstår jag, brutit mot grundlagens intentioner och därmed nonchalerat riksdagens beslut om vilandeförklaring och återremiss. Herr talman! Det är beklämmande att stå här i riksdagens talarstol och behöva meddela denna bistra sanning. Men detta är ett faktum. Herr talman! Så över till sakfrågan. Folkpartiets linje har varit följande. Det finns ovedersägligen ett behov av en moderniserad lagstiftning. En sådan måste bygga på två grundläggande principer. Utgångspunkt skall vara att största möjliga öppenhet skall råda i vårt demokratiska samhälle för att främja en fri opinionsbildning. Men näringslivet och företagen måste hå skydd mot obehöriga avslöjanden av konkurrenskänsliga uppgifter. Det måste därvid skapas en väl avvägd balans mellan yttrandefriheten och företagsskyddet. Här är lagstiftningstekniken särskilt viktig. Först fastlägger man den grundlag som skall garantera yttrandefriheten, med undantag för företagshemligheter. Därefter tillskapas på denna grund den ordinära lagen som skall ge företagen ett rimligt skydd mot företagsspioneri o.d. En sådan tågordning är självklar. Den rekommenderas också av den svenske grundlagsexperten Erik Holmberg. Härigenom tillgodoses den samordning som faktiskt betonas även av regeringen i direktiven till meddelarskyddskommittén. Den här lagstiftningstekniken utgör otvivelaktigt den bästa garantin för att uppnå en bra lagstiftningsprodukt på ett komplicerat rättsområde. Här gäller det att finna den finstämda balanspunkten mellan yttrandefrihet och företagsskydd och utforma en rättsregel, i form av den tidigare nämnda säkerhetsventilen, som fyller rättssamhällets krav. Det är uppenbarligen en mycket grannlaga uppgift att konstruera denna säkerhetsventil. Minst fem olika alternativ har framförts, varav det senaste alternativet framförts av meddelarskyddskommittén. Av stort intresse är naturligtvis att få in remissinstansernas synpunkter på den av meddelarskyddskommittén förordade modellen. Men det har vi förvägrats, trots upprepade yrkanden i lagutskottet. Jag tänker inte föregripa resultatet av detta remissförfarande. Men så mycket kan jag säga på den här punkten att jag hyser viss sympati för den av meddelarskyddskommittén utformade säkerhetsventilen. Var lagutskottets majoritet står är mera oklart. Folkpartiet har hållit en rak linje i detta ärende. Lagutskottets majoritet har hållit en kurs som varit desto krokigare. Särskilt gäller detta moderaterna. Först gillade man den företagsvänliga munkorgslagen. Sedan accepterade man genom Rolf Dahlberg den mer löntagarvänliga säkerhetsventilen. Nu avstyrker man genom Per Unckel, som är ledamot i meddelarskyddskommittén, all meddelarfrihet för löntagare. Det är klart att man ställer sig frågan vem av Rolf Dahlberg och Per Unckel som har moderaterna med sig. Jag brinner av nyfikenhet att få besked i frågan. Även centerpartiet har vacklat från den ena sidan till den andra. Men man är dessutom oense om säkerhetsventilens utformning. Tredje vice talman Bertil Fiskesjö från centerpartiet, tillika ledamot i meddelarskyddskommittén, har en modell i kommittén. Martin Olsson har en annan modell i lagutskottet. Det är moget för en förklaring. Socialdemokraterna har svängt på motsvarande sätt — om än mera förståeligt. De har ändå svängt över till en mera löntagarvänlig modell. Men den interna oenigheten kvarstår även här om ventilens utformning. Socialdemokraterna i kommittén tycker en sak. Socialdemokraterna i lagutskottet tycker en annan sak. Min enkla kommentar är att det inte är lätt att hänga med i alla dessa svängar ens i riksdagen. Naturligtvis är det omöjligt ute i samhället, t.o.m. för de direkt berörda parterna. En särskilt obegriplig punkt är den enorma lagstiftningsbrådska som nu påstås föreligga. Det finns ju en lag om illojal konkurrens som ger ett visst företagsskydd. Den har fungerat i 70 år. Något akut reformbehov har inte redovisats. Utan orimlig fördröjning skulle samordning kunna ske mellan meddelarfrihet och företagsskydd. Det skulle vara möjligt redan under hösten 1990. En sådan samordning skulle garantera en bra lagstiftning. Det måste rimligen vara det som är det yttersta målet med riksdagens lagstiftningsmakt. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga följande. Nu sitter riksdagen här, igen, med samma gamla lagförslag från förra året, med alla dess redan då kritiserade brister, särskilt då lagens stora oklarhet och dess omfattande tilllämpningssvårigheter. Allt detta har dessutom ökat på grund av de senaste cirkusturerna. Jag kan tillägga att om lagutskottets majoritet tror att sista kapitlet är skrivet, misstar man sig gruvligt. Jag är övertygad om att vi ses igen i dessa frågor. Intill dess yrkar jag bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Herr talman! Jag anser att man på senare tid har kunnat iaktta två motsatta tendenser i den socialdemokratiska regeringspolitik som berör medborgerliga frioch rättigheter. Å ena sidan är det en strävan att vidga yttrandefriheten och bygga vidare på de demokratiska frioch rättigheterna och den tradition som vi med rätta kan vara stolta över i landet och som bl.a. tryckfrihetsförordningen med anor från 1700-talet är prov på. Ett utvidgat meddelarskydd och arbetet med att få till stånd grundlagsskydd för nya medier är exempel på denna tendens. Å andra sidan är det inskränkningar, munkavlar och lägga-locket-på-försök som är ovärdiga vårt rättssamhälle. Exemplen på detta är tyvärr flera. Den i lagrådet stoppade propositionen om inskränkningar i målsäganderätten uppfattas av många som nästan direkt maktmissbruk. Lex Bratt — detta missfoster till lag, som nu återigen behandlas i kammaren -— går i sin helhet emot vad vanligt folk menar är rätt och riktigt, dvs. att oegentligheter skall avslöjas och att ingen skall kunna sko sig på orättfärdigheter. Det är en bra och riktig uppfattning som inte får undertryckas. Men det är precis vad som kommer att ske om denna lag går igenom. Hur partierna i riksdagen förhåller sig till de två motstridiga tendenserna som har med yttrandefrihet och annat att göra är mycket intressant att iaktta. Att moderaterna tar den ställning de gör är inte svårt att förstå. De har inget emot demokratiska frioch rättigheter så länge öppenheten och den enskildes rättigheter ligger på det allmännas plan, men de reagerar med ryggmärgen mot insyn och risk för avslöjanden i det privata näringslivets sfär. För dem tycks den gamla överklassnormen gälla fullt ut, dvs. den som säger att vad som helst är tillåtet bara det inte kommer fram. Därför kan moderaterna medverka till munkavlar och tvångströjor på anställda inom det privata näringslivet — allt i den heliga konkurrensens namn. Samtidigt stödjer man försök att grundlagsskydda nya medier som film och radio osv. och därmed verka för frihet och öppenhet. Centern ligger lågt i det här sammanhanget, så lågt att det är liktydigt med att huka sig. Socialdemokratins ställningstagande är illavarslande och desto allvarligare. Jag menar att man med fog kan påstå att det lagförslag som vi nu snart kommer att rösta om, är en ideologisk spik i kistan för socialdemokraternas förankring i arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen och ett bevis på att regeringen och justitiedepartementet är beredda att förråda snart sagt vad som helst för att gå det privata näringslivet till mötes. Vem behöver den här munkorgslagen? Ja, inte är det den fackliga rörelsen, det står väl ändå klart — t.o.m. för regeringen. Ett exempel på detta är att det faktiskt är LO som har myntat begreppet munkorgslag — som mycket tydligt beskriver vad det hela handlar om. Herr talman! Inte ens näringslivet — för vilket lagen är tillkommen — tycks vara särskilt angeläget. En anledning är naturligtvis alla tvetydigheter, oklarheter och ”om det kan anses”, som enligt många jurister helt enkelt gör lagen omöjlig att använda. Sanningen är helt enkelt att lagen inte behövs. Herr talman! Den befintliga lagen om illojal konkurrens ger ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. Måste den ersättas, skall det i så fall vara med en lag som inte enbart har näringslivets konkurrens och avkastningsintresse som utgångspunkt. Lagen skall också förhindra att arbetsgivare försöker köpa de anställdas tankar — vilket faktiskt sker i enskilda anställningsavtal och t.o.m. i kollektivavtal som generellt föreskriver sekretess av de anställda. Frågan kvarstår: Hur kan en socialdemokratisk regering, ett av socialdemokrater dominerat lagutskott och riksdagens övriga socialdemokratiska ledamöter släppa igenom denna lag om företagshemligheter och företagsspioneri? Kan det hela bero på rent schabbel från början, schabbel som det sedan har gått så mycket prestige i att det är omöjligt att backa? En kort historik ger goda skäl att tro att det är så. Det var den folkpartistiska regeringen som i slutet av 70-talet tillsatte en utredning om företagshemligheter. Utredningen var inte klar förrän efter det att det hade blivit maktskifte. Socialdemokraterna ärvde alltså utredningen. Den gick på remiss i vanlig ordning, och det är intressant att så här i efterhand ta del av remissvaren. Bristen på synpunkter från den fackliga rörelsen, framför allt från LO, var påfallande i det här läget, 1983. Kan det vara så att tillfälligheterna gjorde att någon orutinerad person sattes att skriva ett remissvar till detta betänkande som föreföll så oskyldigt? Var det orsaken till att remissvaret blev ogenomtänkt och innehöll en ofullständig analys av förslaget? En kvalificerad gissning är att ett justitiedepartement med ideliga byten av justitieministrar sedan snickrade ihop en proposition — inte med någon vänsterhand, men väl med förbundna ögon -— i förvissning om att LO och i viss mån också TCO inte hade haft så mycket att säga om utredningens betänkande och att det därför bara var att köra på. Stor förvåning utbredde sig när kritiken gjorde mos av förslaget. Herr talman! Dåvarande justitieminister Peterson uttalade sig i pressen och sade till min glädje att han övervägde att dra tillbaka förslaget, men — tyvärr, till skada för lagförslaget — hann justitieministern bli talman innan detta genomfördes. Den omarbetning som lagutskottets kansli utförde gjorde Brattlagen något mindre dålig, men kritiken började nu bli så allvarlig att det krävs ett hårdnackat försvar för lagen för att man inte skall tappa ansiktet. Herr talman! Jag upprepar: Kan det vara så att allt schabbel, en viss aningslöshet och den här långhalningen har medfört att det har gått så mycket prestige i frågan att — oavsett vad alla tunga kritiker säger — det till varje pris är viktigt att föra lagen till fullbordan? Eller är det fråga om en medveten åtgärd för att snäva in arbetares och tjänstemäns ansvarstagande och sätta munkavle på dem? Något annat alternativ gives inte och inte heller någon annan förklaring till detta sanslösa tillmötesgående inför spridda — jag vill poängtera spridda — krav från det privata näringslivet. Lagförslaget har nu med stöd av grundlagen varit vilande under ett år. Avsikten med bestämmelsen om vilandeförklaring är att allmänheten skall informeras och ges möjlighet att diskutera, men det har varit ganska tyst i frågan. Kritiken mot lagen står dock fast och den har också utvecklats under de här året — i det avseendet har inte någonting ändrats eller tagits tillbaka. Det har inte framkommit något som ger argument för att lagen bör genomföras, tvärtom. Däremot framstår det alldeles tydligt att vi åtminstone borde vänta ytterligare med att driva igenom denna lag. Meddelarskyddskommitténs förslag till grundlagsreglering av meddelarskyddet för bl.a. anställda i privata företag borde verkligen inte lämnas utan att kopplas samman med Brattlagen, i all synnerhet som kommittén i sitt betänkande hela tiden har lagen som referenspunkt. I flera avseenden riktar kommittén kritik mot lagen och den föreslår också en längre gående meddelandefrihet för de privatanställda än vad den föreliggande versionen av Brattlagen gör. Däremot har kommittén inte gjort någon egen analys av begreppet ”företagshemlighet”, utan den bygger sina resonemang på lagförslaget. Detta har naturligtvis varit ett hinder för kommittén i dess arbete på att förstärka och utvidga meddelarskyddet. Om det nu vilande lagförslaget skulle antas i dag kommer inte heller det fortsatta arbetet med att ta fram en lagstiftning om meddelarskydd på de privata området att kunna ske förusättningslöst och utan låsningar till den alltför företagsvänliga inställningen som genomsyrar den vilandeförklarade lagen. Dessa låsningar kommer att kvarstå. Herr talman! Det är klart att företag har behov av sekretess i frågor som rör utveckling av nya produkter osv. Om nu lagen om illojal konkurrens från 1939 är så hopplöst föråldrad, bör den naturligtvis moderniseras. Men att anta det nu föreliggande förslaget vore näst intill katastrofalt. Jag behöver inte upprepa den sakliga kritiken mot lagförslaget. Den är förhoppningsvis välkänd för alla vid det här laget. Jag vill ändå lyfta fram några viktiga punkter och jag börjar med definitionen, som i det närmaste är sensationell: En företagshemlighet är det som en företagare vill hålla hemligt. Var någon annanstans ges ett sådant tolkningsföreträde till en part i målet? Lagen lägger sedan en fullständigt omöjlig börda på den anställde. Om t.ex. en anställd misstänker att miljöbrott begåtts, måste han, innan missförhållandet hos arbetsgivaren får röjas, ta ställning till om denne utsätter sina anställda eller de kringboende för miljörisker eller för allvarliga miljörisker. Förhållandet får avslöjas enbart om miljöriskerna är allvarliga. Detta betyder att om den anställde känner till att t.ex. gifttunnor grävts ner på ett fabriksområde måste han eller hon ta ställning till hur giftigt innehållet är innan uppgifterna avslöjas. Är giftet inte tillräckligt starkt, blir avslöjandet i sig självt ett lagbrott. måste den anställde avgöra om ”skälig misstanke” enligt terminologin i rättegångsbalken föreligger. Skulle graden av misstanke vara lägre, är det ett brott mot lex Bratt att avslöja förhållandet. Herr talman! Finns det någon i vårt land som kan försvara sådana lagar? Resultatet av den här lagen blir att de anställda effektivt kommer att skrämmas till tystnad också om sådant som deras samvete och vanlig respekt för lagar och förordningar bjuder dem att berätta. Det är ju inte så att anställda springer omkring och talar vitt och brett om förhållanden på arbetsplatserna. Anställda i det här landet är i allmänhet lojala mot sina arbetsoch uppdragsgivare. På grund av de anställdas lojalitet mot sina arbetsgivare är det mycket få avslöjanden som kommer från de anställda. BT-Kemi-skandalen och Fermenta avslöjades ju av utomstående, trots att de anställda självfallet måste ha känt till vad som skedde. Hur kommer då en lagstiftning som kan medföra upp till sex års fängelse och i princip obegränsat skadeståndsansvar att påverka detta? Skulle Boforsaffären ha blivit känd om lex Bratt varit lag när Ingvar Bratt gjorde sina avslöjanden? Sannolikt inte! Vapensmugglingsaffären är en företagshemlighet enligt den föreslagna lagen. Men en företagshemlighet får röjas för att avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, om fängelse ingår i straffskalan eller om företagshemligheten kan anses utgöra ett allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse. En hypotetisk framtida Boforsavslöjare måste alltså först överväga om det föreligger skälig misstanke om brott, med fängelse i straffskalan. Det är normalt en åklagare, alltså en jurist som är specialutbildad för just sådana bedömningar, som skall avgöra vad som utgör skälig misstanke. Nu skall denna kvalificerade juridiska bedöming läggas på den enskilde arbetstagaren. Med tanke på de många nedlagda förundersökningarna i Boforshärvan hade det fordrats stort personligt mod hos en icke juristutbildad att på förhand slå fast att skälig misstanke förelåg. Det går att uppehålla sig länge kring effekterna av denna lag, men jag skall nu lämna detta, herr talman, och slutligen fråga: Hur stämmer lagen överens med Europakonventionen om mänskliga rättigheter? Den frågan har inte varit föremål för någon ordentlig analys eller debatt. Den gör bara att argumenten mot lagförslaget blir än tyngre. Jag vill med hänvisning till det jag anfört yrka bifall till reservation nr 2, vilket innebär att jag yrkar avslag på propositionen.

Herr talman! Det känns faktiskt sorgligt att stå här i dag och behöva ta ställning till ett oförändrat förslag till lag om skydd för företagshemligheter. Det är sorgligt att det år som har gått sedan vilandeförklaringen inte har utnyttjats till att omarbeta lagen och att ta fasta på den kritik som står kvar, trots de omarbetningar som hade skett före förra gången den lades fram. Kritiken är fortfarande förödande. Det är sorgligt att lagutskottets majoritet inte ville vänta på behandlingen av frågan om meddelarfrihet. Varför stiftar man inte grundlag först och vanlig lag sedan? Varför är det så bråttom? Det har också varit sorgligt att märka att arbetstagarnas organisationer under det år som har gått har varit mycket litet intresserade av denna fråga och inte tagit del i debatten. Vår representant i meddelarfrihetskommittén hade intrycket att fackföreningarna tog företagens parti i det sammanhanget och att de var mycket intresserade av sina egna hemligheter. När det gäller lagen om skydd för företagshemligheter verkar det alltså som om facken i väldigt stor utsträckning tar företagens parti framför sina egna medlemmars. Det gör mig mycket ledsen. Det är svårt att förstå varför utskottets majoritet har så bråttom att man inte kan samordna den här lagen med grundlagsarbetet. Varför väntar man inte? Det är, som Elisabeth Persson sade, spridda krav från näringslivet på den här lagen. Det har inte visats att den behövs. Det har i stället visat sig att lagen om illojal konkurrens har tillämpats ytterst få gånger under den tid den har varit i kraft. Det har inte höjts några motiverade rop på att det behövs en moderniserad lagstiftning. Det kan i och för sig vara skäl att omarbeta den gamla lagen, men man skall då ta hänsyn till det allmännas intresse av information och inte som här göra en munkavlelag. Det känns som om socialdemokraterna i detta fall — liksom i så många andra sammanhang - tillgodoser de stora organisationernas intresse framför den enskildes och den lilla människans — antingen de stora organisationerna är näringslivet, företagen eller det allmänna. Moderaterna, som annars brukar försvara den enskilda människan mot det allmännas intresse, har som vanligt en helt motsatt inställning när den enskilda människans frihet kommer i konflikt med näringslivets krav och intressen. Det är inkonsekvent och gör inte deras tal om människans frihet så trovärdigt. Centerpartisternas ställningstagande förstår jag inte alls. Jag har inte hört dem debattera denna fråga, inte ens i utskottet. De har bara gått med majoriteten. Det här är en munkavlelag. Den kommer inte att tillämpas. Lagen om illojal konkurrens har tidigare inte tillämpats särskilt ofta under 70 år. Den här nya lagen kommer heller inte att tillämpas när det t.ex. gäller reglerna som förbjuder olovlig befattning med företagshemlighet. Vilket företag skulle gå till domstol och försöka åtala en konkurrent för att den använder företagets hemligheter? Då förlorar man själv konkurrensfördelen av att kunna hävda att man är ensam om vissa kunskaper. Då talar man ju om att konkurrenten vet lika mycket så att kunden lika gärna kan gå till konkurrenten. Lagen kommer att användas för att skrämma de anställda till tystnad. Lagen ger den anställde en möjlighet att avslöja hemligheten om det gäller allvarliga missförhållanden eller brott som kan leda till fängelse. Hur skall den anställde då i förväg kunna bedöma vad som utgör ett allvarligt missförhållande? Hur skall en anställd kunna bedöma om företaget eller en domstol anser att brott kan leda till fängelse eller inte? Boforsaffären är ett bra exempel. Utredningar och rättegångar har pågått i fem år. Om den här lagen hade funnits, hur skulle då Ingvar Bratt i förväg ha kunnat veta att det rörde sig om ett brott som skulle kunna leda till fängelse? Han har själv sagt att om den lagen hade funnits så hade han inte vågat gå ut med det han visste. Den anställde skall först övervinna de oskrivna lagar som man lever efter. Det gäller sådant som att ”man inte biter den hand som föder en”, ”man sviker inte den grupp som man tillhör genom att gå ut och skvallra” och ”man missbrukar inte det förtroende man har fått av företaget”, även om förtroendet kan innebära ett missförhållande i samhället eller ett allvarligt brott. Många håller tyst om sådana saker fastän de känner till dem. Kommer den anställde över dessa hinder, skall han således behöva ta ställning till juridiska frågor som även jurister är oense om. Vi kan ta en del av lagen som exempel. Det står om företagsspioneri, att den som uppsåtligen på ett olovligt sätt bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till högst två års fängelse. Vad betyder då uppsåtligen och på ett olovligt sätt? Vi kan ta ett exempel: I en tömd papplåda hittar en person en kvarglömd packsedel som bevisar att det företag han arbetar på smugglat vapen till otilllåtet land. Han läser det som står på packsedeln, tar hand om den och sparar den. Gör han det sig då i lagens mening skyldig till företagsspioneri på ett uppsåtligt och olovligt sätt eller gör han det inte? Företaget vill naturligtvis inte att han skall ta hand om packsedeln. Det är uppsåtligt att utan arbetsgivarens vetskap kopiera fakturor, kontrakt och andra handlingar som tyder på brottslig verksamhet, men är det olovligt i lagens mening? Det är många svårigheter som den anställde måste övervinna. Det här är alltså en munkavlelag som sätter stopp för den enskilda människan och skrämmer den anställde. Företagen behöver inte lagen. Vid den utredning som har gjorts och som ligger till grund för det första förslaget sägs visserligen att den gamla lagstiftningen behöver moderniseras. Samtidigt säger man emellertid att de flesta tillgrepp av företagshemligheter kan beivras med hjälp av lagstiftning i brottsbalken och reglerna i datalagen. Jag hoppas att riksdagen i dag kommer att avslå förslaget. Jag yrkar i första hand bifall till miljöpartiets reservation 3. Om den faller kommer vi i andra hand att rösta på vänsterpartiets reservation nr 2 och i tredje hand på folkpartiets reservation nr 1.

Herr talman! Som jag sade här i kammaren för ungefär ett år sedan kan en marknadsekonomi fungera bara under förutsättning att det på näringslivets område råder en fri och på lika villkor baserad konkurrens. Detta är något som är till nytta både för företagen och för samhällsekonomin. Också den enskilde konsumenten tjänar på att det finns en effektiv och rättvis konkurrens mellan företagen, för då får han ett bättre utbud av varor och tjänster att välja på till lägre pris. För att företagen skall kunna konkurrera på lika villkor är det emellertid helt nödvändigt att det kunnande och den kunskap som har vuxit fram inom ett företag också kan få stanna kvar i det företaget och inte utan vidare kan utnyttjas av konkurrenterna. Vilka blir konsekvenserna om det inte finns ett fungerande skydd för t.ex. produktionshemligheter, uppgifter om distribution, marknadsföring, affärskontakter osv.? Jo, många företag kommer att tycka att det inte är någon idé att investera i tekniskt utvecklingsarbete och forskning. Frukten av ett sådant arbete kommer ju ändå att falla i händerna på konkurrerande företag. Särskilt betänkligt är det naturligtvis om utländska intressenter — kanske genom särskilt utskickade industrispioner — har möjlighet att fritt bedriva efterforskning av de svenska företagens affärshemligheter. Vidare är det över huvud taget inte försvarbart att någon skall ha lov att ostraffat snylta på ett annat företags utvecklingsinsatser. Det är också så, vilket inte minst folkpartiets representant i meddelarskyddskommittén har understrukit, att vi behöver en internationellt sett rimlig skyddsnivå för att svenska företag skall kunna dra till sig utländskt kunnande. Den lagstiftning som vi har i dag förmår inte att tillgodose de här kraven, och det är vi tydligen i stort sett överens om. Det finns alltså ett stort behov av en mera tidsenlig och ändamålsenlig lagstiftning på det här området. Det förslag till lag om skydd för företagshemligheter som har lagts fram av lagutskottet fyller i stort sett det behovet. Det finns de som menar att man på några punkter kunde ha gått ännu längre när det gäller skyddsaspekterna, men ser vi till helheten är det en bra lagstiftning som nu föreläggs riksdagen och som kommer att bli till gagn för näringslivet och därmed också för hela samhället. Jag skall inte gå in i detalj på hur lagförslaget är utformat. Det diskuterade vi ingående för ett år sedan. Men jag skall peka på några viktiga punkter. En sådan punkt i förslaget är att det ger möjligheter att snabbt och effektivt ingripa mot företagsspioneri och andra olovliga former av befattning med företagshemligheter. Vidare finns i lagen regler om skadeståndsskyldighet för bl.a. anställda och parter i affärsförhållanden som obehörigen utnyttjar eller röjer företagshemligheter. En särskild regel i lagen medger att skadestånd vid angrepp på en näringsidkares företagshemlighet kan beräknas på ett för näringsidkaren fördelaktigare sätt än vad som följer av nu gällande regler. Det finns också en bestämmelse i lagen som innebär att skyddsreglerna i lagen gäller även i de fall då en företagshemlighet felaktigt lämnats ut från en myndighet. Denna bestämmelse fanns inte i regeringens proposition utan har tillkommit under ärendets beredning i lagutskottet, och den innebär att en motion av Nic Grönvall därmed har tillgodosetts i detta avseende. Vidare har vi i lagutskottet kompletterat den föreslagna lagen med en särskild regel, som innebär att brott och allvarliga missförhållanden i en näringsidkares rörelse får avslöjas utan risk för påföljd. Syftet med den regeln är i första hand att värna om en fri och öppen debatt i samhället. Men också företagen och industrin har ett klart intresse av att skumraskaffärer blir avslöjade. Om en företagare sätter sig över gällande bestämmelser, innebär ju detta i praktiken att han bereder sig fördelar som hans konkurrenter inte har. Resultatet blir en snedvridning av konkurrensförhållandet mellan företagen. Sammanfattningsvis kommer alltså den föreslagna lagen att ge ett bra och ändamålsenligt skydd för sådana uppgifter och förhållanden inom företagen som inte bör få någon spridning utanför företaget. Också i rent lagteknisk mening tillgodoser lagen de krav man har rätt att ställa på en så viktig lag stiftning som det här är fråga om. Ärendet har fått en mycket omsorgsfull beredning i lagutskottet, bl.a. har vi inhämtat yttranden från både lagrådet och konstitutionsutskottet. Vi har därmed fått en lagstiftningsprodukt som både till innehåll och form är bättre än det förslag som regeringen lade fram för två år sedan. Den fyller i alla avseenden de krav som man nu kan ställa på en lagstiftning av den här karaktären. Mot den här bakgrunden måste jag beklaga den snedvridning av debatten som skett i detta ärende och som har lett till att lagstiftningen har fördröjts mer än vad som varit nödvändigt. Vad lagstiftningen egentligen handlar om, nämligen att ge företagen ett skydd mot att konkurrenter och andra utomstående lägger beslag på och för egen vinning utnyttjar företagshemligheter, har haft märkvärdigt svårt att komma fram i debatten. Vad som har fått uppmärksamhet är i stället de, gång på gång upprepade men likafullt felaktiga, påståendena om att lagen skulle hindra yttrandefriheten och lägga munkavle på de anställda. Det är svårt att tro att dessa påståenden inte görs mot bättre vetande, eftersom både lagrådet och konstitutionsutskottet klart har sagt ifrån att lagen inte utgör något hot mot yttrandefriheten eller mot den fria åsiktsbildningen i övrigt i samhället. Tvärtom så har konstitutionsutskottet i sitt yttrande sagt att lagen ger de anställda bättre möjligheter att avslöja missförhållanden på företagen i förhållande till nuläget. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.